Herr talman! Yilmaz Kerimo har frågat statsrådet Billström vilka initiativ han avser att ta för att få till stånd en ändring av ersättningsförordningen så att flyktingarnas möjlighet att flytta mellan kommunerna underlättas. Interpellationen har överlämnats till mig. Inledningsvis vill jag klargöra följande. I förordningen om statlig ersättning för flyktingmottagande med mera - den så kallade ersättningsförordningen som avser personer som beviljats uppehållstillstånd - finns inga bestämmelser som hindrar en person att flytta från en kommun till en annan. Förordningen innehåller bestämmelser om för vilka personer kommuner och landsting kan få ersättning. Förordningen reglerar även hur, när och på vilka villkor ersättning ska betalas ut. Det finns inte heller någon särskild lag om eget boende. Däremot finns det bestämmelser om så kallat eget boende under tiden en asylansökan prövas i lagen om mottagande av asylsökande. Dessa regler innebär bland annat att ansvaret för prövning av försörjningsbehov för personer som ordnat så kallat eget boende övergår till vistelsekommunen 30 dagar efter det att uppehållstillstånd beviljats. Regeringen tillsatte i december 2007 en särskild utredare som ska se över mottagandet av asylsökande . I uppdraget ligger bland annat att utreda vilka förändringar inom mottagandet som kan bidra till att bosättning sker där det finns förutsättningar för en ändamålsenlig introduktion och möjlighet till egen försörjning. Regeringen vill avvakta utredarens eventuella förslag vad gäller förändringar i lagen om mottagande av asylsökande. Utredaren ska redovisa uppdraget senast den 27 februari 2009. Den organisation kring mottagandet av flyktingar som gäller från den 1 juli 2007 med Migrationsverket, länsstyrelserna och Arbetsförmedlingen har inneburit en gynnsam utveckling på flera olika håll. Ett regionalt perspektiv har på ett tydligt sätt förts in i flyktingmottagandet. Samverkan och dialog mellan kommuner inom länen, men också mellan länen, har utvecklats på ett positivt sätt. Fler kommuner medverkar i mottagandet, och det pågår eller förbereds utvecklingsprojekt kring bland annat bosättning både nationellt och regionalt på flera håll i landet. Den 14 februari i år utsåg regeringen en särskild kontaktperson med uppdrag att genom dialog bidra till att stödja kommunernas flyktingmottagande . Kontaktpersonen ska bland annat diskutera möjliga lösningar för att underlätta situationen för flyktingmottagande med de kommuner som på kort tid tagit emot många flyktingar. Han ska också ta reda på hinder och möjligheter för flyktingmottagande i kommuner som i dag endast tar emot ett fåtal flyktingar eller inga alls och på olika sätt verka för ökat mottagande i kommuner med god arbetsmarknad och lågt mottagande. En annan uppgift är att lyfta fram goda exempel och att verka för att informationen till nyanlända om förutsättningar att få arbete och bostad i andra kommuner än den de vistas i under asylprövningen förbättras. Det gäller bosättning i kommuner som trots goda förutsättningar för introduktion och vilja att ta emot nyanlända invandrare har ett lågt mottagande. Jag inledde med att förklara att ersättningsförordningen inte innehåller bestämmelser om hur och var en flykting får bosätta sig. Formellt finns det inget som hindrar att en person flyttar till en annan kommun. Det handlar i stor utsträckning om att två kommuner kommer överens. Sker en så kallad sekundärflyttning inom tre månader från första mottagandet får den andra kommunen också full schablonersättning enligt ersättningsförordningen. Vad vi nu bland annat tittar på är hur avtalade kommunplatser som inte utnyttjas i full utsträckning ska kunna disponeras för personer som vill flytta från Södertälje eller andra kommuner i liknande situation. Min avsikt är att fortsätta vidta åtgärder som kan bidra till att underlätta för kommuner som tar ett stort ansvar för flyktingmottagandet, däribland Södertälje och Malmö. Samtidigt ges andra kommuner möjlighet att mer aktivt medverka i flyktingmottagandet. Vi måste dock komma ihåg att det i slutändan ändå är varje enskild person som själv ska avgöra och ta ansvar för sin framtid.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka ministern för svaret. Det är ett svar som tyvärr än en gång bekräftar att regeringen inte tar problemen för människor i Södertälje, Malmö och Göteborg på allvar. Den amerikanska kongressen verkar vara mer intresserad än vad integrationsministern är av den irakiska flyktingströmmen till Södertälje. Jag tar upp ett väldigt konkret problem i min fråga till ministern. Jag citerar ur min interpellation: "Många nyanlända flyktingar som har fått uppehållstillstånd tackar först nej till en bostad i en annan kommun än den som man först anlänt till. När de senare ångrar sig får de svaret att erbjudandet endast gällde under 30 dagar. Det här får den absurda konsekvensen att till exempel ett stort antal irakiska flyktingar i Södertälje som har uppehållstillstånd och som vill flytta ändå tvingas att stanna i Södertälje - samtidigt som vi har kommuner som säger att flyktingarna är varmt välkomna till dem." Det jag har frågat ministern är: Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att få till stånd en ändring av ersättningsförordningen så att flyktingarnas möjligheter att flytta mellan kommunerna underlättas? Herr talman! Ministerns svar visar att antingen tror inte ministern på min beskrivning av människornas svårigheter eller också tycker regeringen att situationen är bra som den är. Jag vet inte vilken förklaring som är värst. Ministern ägnar större delen av sitt svar åt att diskutera om EBO är en lag eller inte och vad ersättningsförordningen innehåller. Det är diskussioner som vi gärna kan föra i våra utskott och kanslier. Det jag vill diskutera här är situationen för människor av kött och blod. Jag vill återigen att regeringen ska underlätta för de flyktingar som inget hellre vill än att flytta till en annan kommun. Hittills har regeringen bara förhalat frågan och tillsatt utredningar. Har ministern något konkret förslag att komma med?
Herr talman! Jag håller med Kerimo om att det är ett stort problem att det i dag finns kommuner som tar emot så pass många flyktingar som till exempel Södertälje och Malmö gör. Det finns ytterligare kommuner som också bär ett väldigt tungt ansvar för nyanlända. Det är min förhoppning att fler kommuner ska kunna ta emot fler nyanlända. Som jag sade i mitt svar har den omläggning som vi har gjort när det gäller flyktingmottagandet, där vi har tagit bort ansvaret från nationell nivå på Integrationsverket och lagt ned det till länsstyrelsen i samarbete med Arbetsförmedlingen som har fått ett större ansvar, redan nu gett resultat. Det som i dag pågår i Södertälje där Lago kan förhandla med andra kommuner - nu senast är det Gnosjö som är på gång att skriva kontrakt med Södertälje - har underlättats av att vi har gjort denna omorganisation. Det finns många andra kommuner som är intresserade av att hjälpa till att ta emot flyktingar. Sedan den nya regionala organisationen infördes har solidariteten kommuner emellan ökat. Man har fått insikt om att det går att samarbeta kommuner emellan, och det utnyttjar många kommuner i dag. Det är inte bara den amerikanska kongressen som förstår vilka svårigheter vi har i Sverige. Jag tycker att det är bra att den amerikanska kongressen förstår vilka svårigheter vi har i Sverige. De har kapacitet att kunna ta emot många fler än vi gör här i Sverige. Det går inte att jämföra hur många vi tar emot i Sverige och den situation som Södertälje specifikt befinner sig i. Det kan vi lösa internt i vårt land, och det är Södertälje på gång att göra. Jag vill påpeka att sedan vi tog över makten är det 265 kommuner som har skrivit kontrakt för att ta emot flyktingar. Vi har många kommuner som har kontrakt på att ta emot flyktingar som inte fyller sina kvoter. Vi måste bli bättre på att informera för att flyktingar ska vilja flytta i andra hand till de här kommunerna. Ditt konkreta förslag, som jag kanske inte besvarade så tydligt i mitt svar, är att staten ska fortsätta att ha ansvaret för flyktingar mer än en månad, som gäller i dag. Jag tror att du har skrivit tre månader i ditt förslag. Jag har också reflekterat över det, men jag ifrågasätter det på grund av att så länge staten har ansvar för dessa medborgare finns det ingen kommun att utbetala introduktionsersättningen till. Det finns ingen kommun som över huvud taget kan sätta i gång med en introduktion. För att kommunerna ska ansvara för sina medborgare måste medborgarna vara mantalsskrivna i kommunen. För att få i gång introduktionen så tidigt som möjligt kan inte tiden som staten har ansvar för medborgare vara hur lång som helst. Därför har man valt att göra det under en månad. Under denna månad ska man bli mantalsskriven, få i gång sin handlingsplan och sin introduktion. Vill man flytta efter det är det möjligt att göra det. Inom tre månader ersätter regeringen till och med båda kommunerna för deras utgifter. Möjligheten finns. Vi behöver bara bli bättre på att samarbeta kommuner emellan. Vi behöver bli bättre på att ge information till de nyanlända om de möjligheter som finns i andra kommuner när det gäller boende och arbetsmarknad. Det finns inga lagar som bromsar detta. Men låt oss inte ha människor boendes i limbo i tre månader, eller till och med sex månader som jag har hört från Anders Lago, därför att de inte är mantalsskrivna i någon kommun utan staten har ansvar för dem. Därmed kan de inte komma i gång med sin introduktion som vi tycker är så viktig. Den första tiden i Sverige är väldigt viktig. Det som händer då är viktigt för hur de första tio åren kommer att se ut. Alldeles för många har väntat alldeles för länge på att få en bra introduktion som kan leda in på arbetsmarknaden så fort som möjligt, och jag tänker inte medverka till att det fortsätter.
Herr talman! Vi är i alla fall överens om USA:s kapacitet att ta emot fler flyktingar. De borde ta ett större ansvar och ta emot fler flyktingar än de gör nu. Nu har de berättat för Lago att de ska göra sitt bästa för att göra det. Det får vi hoppas på. Några kommuner får ta emot så många flyktingar att bostäder och övrig mottagningskapacitet inte räcker till. Jag tror att vi är överens om det också. I till exempel Malmö, Göteborg och Södertälje är situationen alarmerande och akut. Ett exempel är att man bor med rader av madrasser på golvet. Det är ovärdigt och ingen bra start för att integreras i det svenska samhället. Hittills har regeringens svar varit, och är nu också, att man ska tillsätta utredningar. Du har förhoppningar, men det räcker inte att ha förhoppningar. Man måste gå från ord till handling. För närvarande pågår fem olika utredningar på det här området om jag har räknat rätt. Men det som behövs är inte utredningar utan åtgärder som till exempel att styra boende till fler kommuner. Min fråga till ministern är återigen: Vilka konkreta åtgärder är statsrådet beredd att vidta direkt för att hantera den akuta situation som ett antal av landets kommuner befinner sig i när det gäller flyktingmottagandet?
Herr talman! Jag vill återigen säga till Kerimo att jag har vidtagit konkreta åtgärder. Direkt när jag tillträdde min post vidtog vi konkreta åtgärder. Den nya organisationen där länsstyrelserna i dag har ett stort ansvar fungerar mycket bra. Det har gett mycket goda resultat på kort tid jämfört med den organisation som din regering lämnade efter sig. 265 kommuner har undertecknat kontrakt. Vi har boendeplatser och boendemöjligheter för alla flyktingar som vi tar emot i dag. Vi har den möjligheten. Det vi behöver göra är att vara ett gott stöd till de nya i vårt land och ge dem råd om var de bäst har möjligheter att bo. Men jag tror inte på kommunarrest. Jag tror inte på att jag som politiker eller någon tjänsteman ska styra medborgarna, ta dem i handen och placera dem i en viss kommun. Väljer de att flytta till Södertälje måste man visa dem respekt som vuxna förnuftiga människor och tala om att det finns bättre alternativ om de vill ha en bättre framtid för sig och sin familj. Det är det Anders Lago gör. Det gör också Migrationsverket mycket bättre i dag än tidigare. De har fått det uttryckliga uppdraget att se till att informationen till nyanlända blir bättre innan de fastnar i de förhållanden som har beskrivits här. Solidariteten kommuner emellan har ökat, och det betyder att kommunerna välkomnar människor till sig. Låt oss då vara bra på att hänvisa människor till de kommunerna! Jag förstår inte vad mer Kerimo vill att vi ska göra innan vi har fått den här utredningen som kan ge oss ytterligare vägledning och bra idéer på hur vi ska kunna underlätta. Det gäller till exempel ersättningssystem, men det är ingenting man gör i en handvändning. Jag tror att fler människor måste vara delaktiga i introduktionen av de nyanlända. Det behöver inte bara vara ett kommunalt ansvar. Det finns en hel del man kan göra. Vissa saker kan man göra på en gång via direktiv och regleringsbrev. Andra saker måste utredas innan de kan genomföras. Vi har vidtagit många åtgärder sedan vi tog över för att underlätta sekundärflytt av flyktingar. Vi ser att det sker. Det finns en rörelse i samhället. Det är klart att de problem vi har försatt oss i inte blir lösta på ett år, och kanske inte ens under mandatperioden. Men vi ser att det händer saker. Det är positiva resultat vi ser. Det skulle jag önska att Kerimo och andra i oppositionen kunde glädjas åt och säga: Vi kunde ha gjort detta. Vi gjorde det inte, men nu har någon annan gjort det och det blir resultat! Jag måste säga att Anders Lago är duktig i arbetet med att utnyttja den nya solidaritet som har uppstått kommuner emellan och se till att hjälpa de människor som i dag bor ovärdigt i Södertälje. Det är barn som i dag inte kan få utbildning som de har rätt till och föräldrar som inte kommer ut på arbetsmarknaden därför att handläggarna inte hinner med att hantera alla de människor som bor i kommunen. I Södertälje är man duktig på att använda sig av den nya solidaritet som har uppstått och de möjligheter som ges. Låt oss göra det! Låt oss hjälpa Södertälje att göra det! Det är därför jag har utsett en kontaktperson som har till uppgift att just hjälpa Södertälje och Malmö och se till att kommunicera med kommuner som i dag inte tar emot flyktingar. Kontaktpersonen ska se till att vara en hjälp för de kommuner som vill ta emot och som inte fyller sina kvoter. Allt detta har vi gjort, och det pågår nu. Låt oss glädjas åt resultaten! Men självfallet återstår det mycket mer att göra. Och självfallet hann det gå alldeles för långt innan dessa förändringar gjordes.
Herr talman! Jag vill återigen säga att vi är överens om att Anders Lago är jätteduktig. Det instämmer jag i. Han har gjort mycket, men han behöver mycket stöd av regeringen och statsmakten. Han kan inte göra så mycket själv ensam som kommunalråd i Södertälje. Just därför behöver regelverket förändras - för att han ska kunna gå vidare med de problem som vi har i Södertälje och andra kommuner som Göteborg och Malmö. Herr talman! Jag tycker inte att ministern och regeringen tar de problem som jag tar upp på allvar. Jag visar här en artikel från Länstidningen Södertälje i går. Där står att människor bor på madrasser i källarförråd. Detta visar hur allvarligt det är. Det visar att det som ministern berättar här inte räcker. Det är mycket ord, men ingen handling. I Södertälje har vi mängder med irakiska flyktingar som vill flytta. I en del fall har de själva ordnat bostad men nekats av den berörda kommunen att flytta dit. Det är inte som ministern säger - att det bara är att flytta och komma överens. Det är inte så enkelt. Jag har personligen pratat med flera som vill flytta. Jag har namn på personer som är beredda att låta sig intervjuas om detta, och jag inbjuder ministern att komma till Södertälje och träffa dem och höra direkt från dem själva vad de har att säga. Tycker ministern att det är mänskligt att tio personer bor i en etta till dess att ministern blir klar med sin utredning först den 27 februari nästa år? Jag vill återigen upprepa min inbjudan till ministern att komma till Södertälje och se vardagen för dessa utsatta människor. Är ministern beredd att komma till Södertälje för att träffa dem och vidta de konkreta åtgärder som behövs? Kom inte bara med ord, utan gå till handling!
Herr talman! Jag har tillbringat mycket tid i Södertälje både som privatperson, som riksdagsledamot och som statsråd. Jag har varit i Södertälje, jag har träffat de här människorna, jag har pratat med dem och jag inser deras problem. Frågan är vem som har skapat dessa problem. Det svaret skulle jag vilja få av Kerimo om han hade haft något inlägg kvar. Det har han tyvärr inte. Regler ska förändras. Om det är tvångsförflyttning av människor och kommunarrest såsom Socialdemokraterna har föreslagit vi pratar om så kommer vi inte att göra det. Men vi har förändrat regelverk, och det finns inga hinder för att flytta. Däremot behöver de nyanlända människorna få information om vilka möjligheter som finns. Det arbetet pågår för fullt, framför allt i Södertälje. Jag ser fram emot att det blir ännu bättre snart. Men om det är regelverken för kommunarrest som du vill förändra så kommer det inte att bli så, åtminstone inte så länge jag är ansvarig för de här frågorna.